Herr talman! Under de år som jag har varit ledamot av riksdagen har de regionalpolitiska insatserna fokuserats på områden som tidigare kändes som både trygga och oföränderliga. Bergslagen är ganska typisk för de förändringar som skett på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Jag har inte för avsikt att räkna upp effekterna av de hittillsvarande strukturförändringar som skett inom området. Vi bergslagsbor, som levt i en sorts stor-pappatrygghet i storföretagens varma skugga, fick smärtsamt se hur tryggheten försvann. Olikheterna inom regionen, med starka brukskommuner och svagare glesbygdskommuner, har i sig skapat svårigheter att uppnå enighet om en gemensam politik. Vändpunkten kom trots allt när vår nuvarande regering fattade besluten om speciella regionalpolitiska insatser. Man talar ofta om det slutna Bergslagen, där öppenheten för förändringar och egna initiativ är skral. Det är till viss del sant, även om medvetenheten lokalt har ökat om nödvändigheten av egna insatser. Just nu skakas Bergslagen ånyo av hot om neddragningar av verksamhet och även om nedläggning av verksamheter. Även om vi nu med facit i hand, efter erfarenheterna från några orter, ser att raka beslut kan ge impulser till ett aktivt arbete med att positivt förändra näringslivet, kan man se att möjligheterna att uppnå detta är ojämlikt fördelade i regionen. SSAB:s förslag till handlingsplan för sin verksamhet innebär bl.a. en nedläggning av gruvorna i Grängesberg och Dannemora. ”Smärtsamt men nödvändigt”, står det i den pressinformation som gått ut från SSAB. Smärtsamt är det verkligen, och det inte enbart för Grängesberg som ort utan för hela Ludvika kommun samt de inpendlingsorter som berörs. Ljusnarsbergs kommun kommer än en gång i en negativ situation. Jag är inte så blåögd att jag tror att man kan ha verksamheter i gång som " det inte finns marknad för och därmed lönsamhet. Men jag tar gruvorna som ett exempel på att verkställandet av beslut bör föregås av heltäckande redovisningar av olika alternativ, även om det i SSAB:s information har sagts att medel för speciella insatser, 10 milj.kr., har avsatts för att finna ny sysselsättning på de berörda orterna. Jag utgår från att samarbete kommer att ske med bl.a. den av regeringen tillsatta Bergslagsdelegationen. Jag vet att förändringsarbete tar tid och att effekterna kan låta vänta på sig. Otåligheten hos invånarna blir då begriplig — de ser jobben försvinna i snabb takt, och de upplever inte att nya möjligheter kommer dem till del. Industriministern har tillsammans med andra medlemmar av regeringen ständigt trycket på sig att lokalisera nya företag till krisorterna — i går kväll kallades han för den nya tidens brukspatron. Kravet finns också på att industriministern skall se till att storföretagen tar sitt samhällsansvar. Samma krav ställer invånarna i Bergslagen också på de samhällsägda företagen. Invånarna i Bergslagen har svårt att förstå att tillväxten är så ojämlikt fördelad i landet och hälsar alla initiativ till utlokaliseringar med tillfredsställelse. Många frågar sig i dag vad Bergslagsdelegationen egentligen gör och vad som har hänt med de pengar som hittills har lagts i den potten. Från delegationens sida kommer vi att lägga en ny ekonomisk karta över Bergslagen som redovisar hur delegationen och framför allt — eftersom det är där de stora pengarna finns — de sju länens myndigheter har använt och destinerat medlen. Vi behöver den kartläggningen för att kunna gå vidare med vårt arbete. Vi tänker inte lägga fram någon kravkatalog, men vi kommer att kunna redovisa effekterna av hittillsvarande arbete och också lägga fram en plan för det fortsatta. Bergslagen är ett område där utbildning av invånarna och vidareutveckling av resurserna behöver skärpas. Intressanta kartläggningar av faktiska utbildningsoch rekryteringsbehov finns att tillgå, bl.a. i en liten kommun som Hedemora. Där ser man verkligen att skillnaden mellan efterfrågan och tillgång på utbildad arbetskraft, ofta s.k. nyckelpersoner, är markant. Detta faktum visar än mer på nödvändigheten av att bl.a. Bergslagens tekniska högskola behövs som en motor i utbildningsinsatserna. Hur skall man då på ett helt annat och påtagligare sätt kunna intressera ungdomar att satsa på utbildning och framför allt längre utbildningar? Hur skall vi få både arbetslösa och människor i produktionen att inse att de måste utbilda sig och vidareutbilda sig? Hur skall vi få den breda och varierade arbetsmarknad som Bergslagen behöver? Ja, inte är det genom att vänta på att någon annan utför arbetet åt oss. I delegationen har vi sagt att utbildning, nya företag, entreprenörer och bättre kommunikationer är högprioriterade områden. Vi måste konkretisera våra mål för att kommuner och företag skall kunna arbeta med oss. Vi måste ha mål för vår utveckling som ger mening åt våra invånare att satsa på utbildning, satsa på företag och idéer, våga satsa på att stanna kvar eller flytta hem igen. Kristina Svensson har redovisat siffror som med all önskvärd tydlighet visar att händer ingenting så kommer förgumningen och förgubbningen att snabbt visa sig. Flyttningsbenägenheten är stor i de yngre åldrarna, inte minst hos kvinnorna. Den trenden måste brytas. Vi skall också ha klart för oss att det är den varierade arbetsmarknaden i Bergslagen och det varierade utbudet av natur och kultur som ger möjlighet att vara kvar, att bilda familj och bibehålla livskraftiga samhällen. De regionalpolitiska insatser som regeringen har gjort har givit positivt resultat, men det är genom gemensamma strategier som kommuner och näringsliv rätt kan tillgodogöra sig dessa satsningar. Invånarna i Bergslagen har rätt att kräva fortsatt stöd av samhället, när utarmningen av våra basnäringar fortsätter. Vi har anledning att tro att vår regering kommer att vara lyhörd för dessa krav, och vi kommer att fortsätta arbetet för Bergslagen. Bergslagen lever.

Herr talman! I en interpellationsdebatt den 1 april i fjol sade industriminister Thage Peterson i replik till mig att regionalpolitiken har givit resultat och att det regionalpolitiska stödet har visat sig ha god effekt. Han tyckte att det var märkligt att jag inte kunde hålla med om det och förstå det. Det är snart ett år sedan den debatten ägde rum. Vad har hänt sedan dess? Ja, utflyttningen och neddragningen av verksamheterna i de regionalpolitiskt svåra områdena har bara accelererat och fått ökad fart. Det framgår av befolkningssiffrorna hur otroligt negativ utvecklingen har varit bara det senaste året. Ser man längre tillbaka finner man att det förhåller på sig på samma sätt. I går sade statsminister Ingvar Carlsson att vi moderater och andra borgerliga partier var duktiga på att opponera, medan socialdemokraterna var duktiga på att regera. Vi kan se resultatet för Norrland = ja, inte bara för Norrland utan för stora delar av landet, t.ex. Bergslagen, som man talat om här tidigare, och Blekinge. Socialdemokraternas regerande får ju oerhört svåra konsekvenser för stora delar av landet, geografiskt sett de allra största delarna, med kraftiga utflyttningar och en negativ befolkningsutveckling även åldersmässigt. Ingvar Carlsson sade bl.a. att det går bra för Sverige med en socialdemokratisk regering. Jag undrar om alla de som har tvingats att flytta och även de som är bostadslösa i Stockholm, Göteborg och på andra platser delar den uppfattningen. Om detta är bra — och det är det ju enligt Ingvar Carlsson och Thage Peterson — hur skall det då bli när man tycker sig ha lyckats mindre bra eller dåligt? Det måste bli ren katastrof för vissa delar av landet. Inte nog med att vi har haft och har en dålig utveckling, utan vi ser nu också flera mörka moln på himlen. SSAB har nämnts här och har varit mycket omdiskuterat. Den förmodligen nödvändiga strukturomvandling som sker där kommer att få stora konsekvenser. I mitt hemlän, Västerbottens län, har vi Boliden AB med ungefär liknande verksamhet men där man inte sysslar med järn utan med metaller. Vi är mycket oroade för vad som skall hända med Boliden, med smältverket i Rönnskär utanför Skellefteå, där man kanske framför allt på grund av internationell påverkan genom dollarkursens nedgång och annat ser sig föranledd att minska produktionen. Det gäller produktionen både i gruvorna, som är spridda i stora delar av Norrbotten och Västerbotten, och vid industrierna. Miljökraven tillsammans med dollarkursens nedgång har haft en stor inverkan. Man kan fråga sig vad som kommer att hända med basnäringarna — skogsindustrin är ju en sådan i Norrland men även i övriga delar av landet. Dessa näringar är oftast baserade i de områden där man har regionalpolitiska problem. Vad kommer att hända med dem om elpriset fördubblas? Över huvud taget sviktar ju de stora basnäringarna — gruvor, smältverk och skogsindustrier — i dag av olika anledningar. Då kommer någonting nytt i stället i Sverige. Det är väl det som Ingvar Carlsson menar, när han säger att det går så bra när han regerar. Men denna nya teknik och dessa nya industrier liksom tjänstesektorn hamnar ju tyvärr helt koncentrerat i mycket begränsade små delar av landet. Regeringen säger sig satsa på regionalpolitik, men det verkar som om den ena handen inte vet vad den andra gör. Ett typiskt exempel är försvarsuppgörelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna, som jag tycker visar hur okänslig man är i den här frågan. Försvarsuppgörelsen skall betalas med bl.a. ökade bensinpriser. Varför skall vi som bor i glesbygderna betala mer till försvaret än de som bor i tätorterna? I tätorterna är avstånden korta, och där kan man använda kollektiva transportmedel, medan vi i glesbygderna är hänvisade till bil eller i bästa fall bussar, som tvingas ta ut högre taxor på grund av högre bränslepriser. Posten rationaliserar, säger man. Det har man direktiv om från regeringen och riksdagen, men vad får det för konsekvenser? Man kan dra parallellen med ägget och hönan. Är det på grund av att posten och andra statliga verk rationaliserar som människorna måste flytta, eller är det för att människorna först flyttat som man rationaliserar? Den frågan kan man aldrig svara på, men det är trots allt så, att dessa stora rationaliseringar påverkar utflyttningen. Framför allt förhindrar de en uppbyggnad av något nytt i dessa områden. Det senaste exemplet är postens lördagsutdelning, där portot för brev skall höjas med 500 96. Jag vill påstå att de största negativa effekterna kommer att visa sig i glesbygdsområdena. Redan nu har vi sett en kraftig försämring av lantbrevbärarservicen. Det är stor risk för att posten här finner skäl för att ytterligare minska lantbrevbärarservicen — man får färre brev och på så vis mindre anledning att köra ut dem. Tidningar och annan post kommer att dra så stora kostnader att man på sikt kanske drar in all lördagsutbärning. Det skulle då ytterligare kraftigt försämra servicen hos oss i glesbygderna. Televerket höjer anslutningsavgifterna för fritidshus. Det är i och för sig kanske någonting som många applåderar, men vilka drabbar det hårdast? Människor som har fritidshus i glesbygdslänen har ju oftast längre avstånd till telefonväxlar och till tätorterna, och det är ju där som effekterna kommer att slå hårdast. Det kommer att bli svårare att dra in telefon i fritidshus. På sikt ger detta negativa effekter på turismen, som ju är en av de framtidsnäringar vi har i Norrlands inland och som faktiskt har ökat ganska bra men som får ta emot det ena slaget efter det andra. Förslaget till ny jordförvärvslag, som i och för sig inte finns i proposition än, förefaller för mig hotande, med tanke på den generösa behandling av juridiska personer som det har talats om. Har man erfarenhet av skog, byggnation och bebyggelse i Norrland, vet man att de byar och fastigheter där bolagen har blivit ägare blir en död bygd. Det läggs en död hand över dem. Att gå in för att vara generösare och ge bolagen fler förvärvstillstånd och större möjligheter att köpa skogsfastigheter kommer att på sikt få mycket negativa effekter för stora delar av landet. Planoch bygglagen inte att förglömma — den slår också hårt mot glesbygden. Ett annat område där man ser att staten säger sig ge bidrag men samtidigt vidtar andra åtgärder som ger svåra effekter är där statliga företag har gått in och senare försökt ta sig ur sitt engagemang. Då tas det inga som helst andra hänsyn än ekonomiska. SMV i Stensele är det mest skrämmande exemplet. Jag hade en interpellationsdebatt i våras med Thage Peterson om Pullmax i Skellefteå, som hade varit statsägt och gick över till utländska intressenter. Jag uttryckte min oro för detta, och Thage Peterson sade att man inte skulle behöva vara orolig. Redan nu, efter tio månader, ser vi emellertid hur man minskar personalen och permitterar. Förmodligen köptes företaget för att föra ut tekniken till Belgien och Schweiz, där basen ligger. Investeringsbanken handlar på precis samma sätt. Man har inga som helst regionalpolitiska överväganden bakom sitt handlande. Enligt min uppfattning kan man ge regionalpolitiska bidrag till de mest tvivelaktiga projekt, medan man däremot kan sälja ut företag till utlandet och till intressenter i Sydoch Mellansverige som mer är ute efter rationaliseringseffekter än någonting annat och inte tar de regionalpolitiska hänsyn som måste tas. Min fråga är: Varför kan man inte överlägga med lokala intressenter, kommuner eller andra statliga företag som kan vara intresserade av att ta över och försöka driva företagen i lokal regi, och kanske utveckla dem i stället för att avveckla dem? Vad skall man då göra för att vända denna utveckling? Enligt oss moderater måste man avreglera, minska kostnaderna och sänka skatterna för att över huvud taget ge de företag som finns utvecklingsmöjligheter och bättre förutsättningar. Man måste frigöra tjänstesektorn, där de nya jobben lär finnas, och bryta upp monopolen. Det mest skrämmande monopolet vi ser för tillfället i våra trakter är flygmonopolet. Till fjolårets riksdag hade jag en motion som blev avslagen. Nu har andra uppmärksammat detta, bl.a. landshövdingen i Västerbotten. Det kan klart påvisas att vi på grund av Linjeflygs monopol har enormt mycket dyrare flyg än vad flyget kostar på motsvarande avstånd i Sydoch Mellansverige. Vi har mycket färre röda avgångar. Över huvud taget är det en sämre lyhördhet för våra behov på trafikens område. Så kan man göra när man har ett fullständigt monopol. Även landstingens och kommunernas monopol är det av stor vikt att förändra. Utbildningen har nämnts här, och det kan inte nog betonas hur viktig den är. Från moderat sida har vi ju även gett förslag på hur den högre utbildningen skall förbättras. Detta är kanske den bästa regionalpolitiska satsning man kan göra. Herr talman! Över huvud taget anser jag att man bör byta ut den ensidiga bidragspolitiken mot satsningar på att skapa bättre förutsättningar för näringslivet inom dessa områden, för att bevara och bygga upp småföretagandet.

Herr talman! Först ett konstaterande. Det känns egendomligt att föra en viktig debatt om regionalpolitiken, en av våra mest brännande frågor, utan att ha ansvarigt statsråd närvarande under den allmänpolitiska debatten i dag. Jag tycker det är bra med applåder i kammaren, herr talman, men det är bättre med debatt. Återigen har befolkningsstatistiken varit nedstämmande. Den dystra befolkningsutvecklingen syns ännu tydligare om man granskar kommunerna, skriver Elisabet Rynell, författare från Västerbottens inland. En handfull områden växer på övriga landets bekostnad. För sitt inre öga ser man ett formligt lämmeltåg dels mot residensstäderna, dels mot Stockholmsresp. Göteborgsregionerna. Man frågar sig, fortsätter hon: Är detta lämmeltåg önskat? I så fall av vem? Vill lämlarna själva? Är det beslut som är fattat i demokratisk ordning? Vem vill ha dessa tömda landskap med sina täckta fönster och ensliga gamlingar på vedbackarna? Det måste finnas en politisk vilja att utarma Sveriges folk kulturellt genom att kapa rötterna till den levande historien. Det måste finnas en politisk vilja att hålla stora delar av landet som råvaruproducerande, exploaterade kolonier. Eller, avslutar hon, är den politiska viljan maktlös? Jag instämmer i den frågeställningen och vidarebefordrar den till regering och ansvarigt statsråd: Är den politiska viljan maktlös? De regionalpolitiska problemen synes i dag snarare tillta än avta. Vi har från folkpartiet framfört farhågor, vi har föreslagit åtgärder, men de har inte tagits på allvar av regeringen. Samhällena i skogslandet avfolkas. Ansvarig arbetsförmedlare kan därmed rapportera att några kvarstående arbetssökande inte finns. De har flyttat. Förra året minskade samtliga Norrlandslän återigen, Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län med nära 4 500 människor. Och det mest tragiska är att ungdomen måste flytta för att finna jobb. Särskilt för kvinnorna saknas en fungerande arbetsmarknad. Vi som bor i norr lever med problematiken. Vi förvånas över att avfolkningen får fortgå enligt devisen: den vänstra handen vet inte vad den högra gör. I en by i Västerbotten, Norrfors, gick man t.ex. man ur huse för att satsa allt på ett industrihus för att stoppa avfolkningen och få unga, kreativa människor att stanna och därmed behålla skola, butik och annan service. Man får stöd av länsstyrelsen, man får låna kapital — allt lyckas. Då kommer postverket med beslutet att lägga ned postkontoret. Anser regeringen och statsrådet att detta är en lyckad regionalpolitik? Ja, det är en fråga som jag hade velat ställa till industriministern här i dag. Till förra riksmötet föreslog vi i en motion tillsammans med centeroch moderatriksdagsmän att en regionalpolitisk kommission skulle tillsättas för att hejda utvecklingen mot regional obalans. Den socialdemokratiska majoriteten avvisade motionen. Statssekreterargruppen skulle ha ansvaret för samordning. Vår kritik kvarstår. Trots flera års högkonjunktur fortsätter lämmeltågen söder ut. Två tredjedelar av Sverige får förblöda. Herr talman! Folkpartiet för nu fram kravet på en ny regionalpolitisk parlamentarisk utredning, en utredning som måste se över hur en krispolitik skall utformas. Framför allt behövs förenklingar av nuvarande stödinsatser, så att inte onödig byråkrati tar i anspråk de ekonomiska medel som trots allt slussas ut i regionalpolitiskt stöd. Vi efterlyser en kursomläggning — rädda skogslänen och inlandet. Samtidigt som storstadsområdena upplever en bostadsbrist står villor och bostäder tomma i skogslänen och bjuds ut till underpris. Vem vill köpa när framtiden är oviss? Och hur skall man kunna rekrytera specialutbildade ingenjörer och ekonomer m.fl. till företag i kommuner med världens högsta skatter? Under den socialdemokratiska regeringen har spelreglerna blivit instabila och svåra att tolka i förväg. Ena året är det bra med sysselsättningsstöd, ett annat år som detta skall stöden dras in för stödområde C. Hur skall företagen planera? Det har blivit svårare för den enskilde individen att påverka sin egen livssituation. Om 60-talets regionalpolitik handlade om lokalisering måste 80 och 90-talets regionalpolitik bli ett program för mobilisering och regional balans, som Elver Jonsson i ett anförande i går påpekade. Vi måste tillåta ökad flexibilitet och bygga på variationer och skilda lösningar i olika delar av landet. Vi måste tillåta och stimulera enskilt företagande och inte bestraffa med höjda arbetsgivaravgifter. Det finns enligt folkpartiets synsätt flera modeller, men sådana saknas i regeringens förslag. Vi föreslår nu att man sätter ned socialförsäkringsavgifterna i stödområde A med 10 procentenheter. Därmed gynnas inte enbart Norrbottenskommunerna. Det skulle, enligt folkpartiet, innebära ett rejält lyft för företagarna och en förstärkning för småindustrin i t.ex. Sorsele, Åsele och Dorotea m.fl. av de skattetyngda kommunerna i Norrlands inland som kämpar för överlevnad. Vi vill att transportstödet skall gynna även egenföretagarna. De hålls nu utanför enligt regeringsförslaget. Vi vill också för utvecklingen, inte minst när det gäller turismen, höja bidragsnivåerna på glesbygdsstödet. Det är många familjer som genom kombination av jordoch skogsbruk med uthyrning av stugor kan överleva i vår fjällbygd. De om några är betjänta av en höjning av det s.k. IKS-stödet, men regeringen har hitintills varit emot detta. Om en regionalpolitik värd namnet skall fungera måste även kommunikationerna göra det. I SJ:s framtidsrapport utdöms Norrland. Fyra rader ägnas Norrland varav en lyder: Framtidsutsikterna ur persontrafiksynpunkt anses vara av sådan karaktär att nyinvesteringar är omotiverade. policy drar SJ in tåg. Lapplandspilen gör inte längre skäl för namnet — under nio månader av året skall tåget stanna i Ånge. Det är med ett enkelt ord skamligt. SJ försvårar både för turism och reguljär personbefordran. Den tredje vägens politik har lett till svåra förluster inte minst för människorna i Västerbotten. Gruvnäringen som ligger inom industriministerns ansvarsområde väntar fortfarande på besked om fortsatt överlevnad. Enligt prognossskall 1 000 arbetstillfällen bort före årsskiftet 1987—88 i Västerbotten. Stensele Mekaniska lever i ovisshet om framtiden, som Hans Dau tidigare nämnde. Strukturproblem blandas med akuta problem i Västerbotten. På vilket sätt ämnar den socialdemokratiska regeringen ställa upp för Västerbottens läns industri? Industriministern har sagt att folk ändå upplever regionalpolitiken som framgångsrik. Inte så brevskriverskan från Betsele, som jag först citerade, och inte heller de 4500 som förra året fick ge sig i väg från stan Norrlandslänen.

Herr talman! I en riksdagsdebatt om miljöfrågor är det lätt att ägna sig uteslutande åt våra egna problem. Jag tycker för balansens skull att det är viktigt att återigen påminna om Sovjetunionens miljökrigföring i Afghanistan. Medan vi diskuterar den långsamma försurningen i våra marker gör Sovjetunionen den afghanska marken obrukbar. Syftet tycks vara att förstöra landsbygden. Denna typ av krigföring är förbjuden enligt 1907 års Haagregler. I 1977 års första tilläggsprotokoll stadgas dessutom förbud mot att svälta ut civilbefolkningen samt att anfalla egendom som är oundgängligen nödvändig för civilbefolkningens överlevnad. I sin rapport från februari 1986 konstaterar FN:s specielle rapportör, Felix Ermacora, att byar är delvis eller fullständigt förstörda och jordbrukets infrastruktur ödelagd. Trovärdiga vittnen betonar att denna ödeläggelse är avsiktlig och systematisk. Den omfattar förstöring av bevattningsanläggningar, avverkning av fruktträd, minering av åkermark, slakt av husdjur etc. Man vill åstadkomma massvält. Man har lyckats så till vida att världens största flyktingproblem har skapats av Sovjetunionens ockupation och krigföring i Afghanistan. Flyktingantalet har ökat kraftigt genom åren. Målsättningen att lägga landsbygden öde har på många håll i Afghanistan uppnåtts efter krigsoperationer som entydigt måste fördömas av Sverige i alla sammanhang där det är möjligt. Detta tycker jag är ett sådant lämpligt tillfälle. Herr talman! Det finns lärdomar på miljöpolitikens område att dra från Fermentaaffären. En erfarenhet är att man inte får vara så okritisk och godtrogen. Det gäller inte minst journalister. Ingen nyhet från Fermenta har på allvar analyserats, även om den varit osannolik. På detta sätt har tusentals människor vilseförts av en person och de många som fört hans fantastiska bulletiner vidare. I den processen intog löntagarfonderna en föga hedrande tätplacering. En som faktiskt höll sitt huvud kallt var Björn Gillberg, som i sin tidning Miljö och framtid i början på förra året skrev: ”Historien om kejsarens nya kläder upprepar sig ständigt. De som tror att man av fallfärdiga penicillinfabriker och munväder kan bygga upp förmögenheter kommer snart att få bli varse en annan verklighet.” Han fick mer rätt än han någonsin kunde ana. Vi har under sommaren och hösten 1986 upplevt en liknande okritisk och godtrogen journalistik i Tjernobylolyckans kölvatten. Otaliga reportage har frammanat bilden av att en olycka av en hittills ouppnådd storlek drabbat Sverige. Analysen på det bästa vetenskapliga underlag som stod till buds visade att cancerfrekvensen i Sverige skulle öka med två till fyra cancerfall per år under en 40-årsperiod på grund av nedfallet. Det är en mycket låg riskökning, knappast ens mätbar. Som akut miljöproblem var det sakligt sett av helt underordnad betydelse. Jag känner inte till bevekelsegrunderna, men den socialdemokratiska regeringen valde att blunda för fakta och agerade som en marionett i massmediernas garn. Det är säkert bakgrunden till att vi fick ett gränsvärde på radioaktivitet i livsmedel som var så lågt att om samma norm hade gällt våra radonhus skulle hundratusentals människor ha fått evakuera tills en radikal ombyggnad hade skett. Svenska folket hade tvingats ut i tältförläggning. Regeringens handlande har satt hela samekulturen i gungning och dragit på oss höga kostnader för att kassera högvärdiga livsmedel. Dessa medel skulle ha kunnat bidra till lösningen av viktiga miljöproblem på annat håll i vårt land. Herr talman! Havsmiljön har varit i debattens fokus under en tid. Det är ingen tvekan om att vi här möter stora problem. Det är dessutom problem som vi saknar fullständig kunskap om. Vi har i Östersjön syrebrist i stora områden. Den kan till en del ha en naturlig förklaring. Fenomenet har nämligen funnits sedan tusentals år tillbaka i tiden. Under det senaste seklet har emellertid tillförd fosformängd per år ökat från 10 000 ton till 80 000 ton, alltså åtta gånger, och kvävetillförseln från 300 000 ton till 1,2 miljoner ton, alltså fyra gånger. Detta har troligen förvärrat syrebristen. Det tycks dock vara positivt för fisktillgången totalt sett. Fångsterna av sill och torsk har ökat från drygt 300 000 ton vid 1960-talets början till mellan 800 000 och 1 miljon ton under 1980-talet. Näringstillförseln har alltså skapat goda förutsättningar för fisket. Däremot vet vi att utsläpp från massaindustrin ger kraftiga miljöstörningar och i vissa fall helt kan slå ut fisket i utsläppens närområde. Vi vet också att sälstammen i Östersjön är hotad och att miljögifter med stor sannolikhet är orsaken. Det är alltså inte kväve och fosfor utan små mängder av DDT och PCB som via födan anrikas i sälarna och ger kloförändringar, hudskador, förträngning av livmodern och tumörer. Det finns också andra miljögifter att ta med i balansräkningen. Kvicksilver och toxafen återfinns i fisk. Toxafen är ett bekämpningsmedel, som inte används i vårt land. Det förs hit med luften, från framför allt Sovjetunionen och USA. I Kattegatt och Skagerrak återfinns samma typ av miljöstörningar som i Östersjön utanför massaindustrin. Utanför Värö Bruk är allt fiske lönlöst, enligt ortsbefolkningens vittnesbörd. Det är också illavarslande att dioxininnehållet i krabbor från detta område är så högt. Det finns därför starka skäl att se över koncessionskraven för denna anläggning och kanske göra dem mer detaljerade. Jag vet att massaindustrin satsar stora pengar på att i detalj studera vad som händer t.ex. i blekningsprocessen för att hitta metoder att minska de skadliga utsläppen. De här problemen måste lösas och lösas snabbt. En övergång till användning av oblekt papper bör stimuleras, men det får ändå begränsad betydelse, eftersom 80 26 av det blekta papperet exporteras. Herr talman! Den danska borgerliga regeringen har vidtagit resoluta och snabba åtgärder för att minska utsläppen av fosfor och kväve till havet. Dessa ämnen förstärker syrebristen i Kattegatt. Forskarna är möjligen oeniga om vilket ämne som är den största boven. I Danmark insätts de stora resurserna för att öka effektiviteten i kommunala reningsverk och i industrins reningsanläggningar. Man startar på en väsentligt lägre nivå vad gäller rening än den vi uppnått i Sverige. Även jordbruket i Danmark kommer att få miljökrav. Vi har i vår partimotion om miljön föreslagit en rad åtgärder för att minska kväveläckaget till Kattegatt. Reningsverken bör byggas om och förses med fungerande kvävereduktion. Vi bör kräva motsvarande åtgärder av våra grannar. Vi bör också skaffa oss en uppfattning om när den näringstillförsel som sker till havet passerar den gräns där de positiva effekterna övergår till negativa. Denna kunskap är nödvändig för att korrekta insatser skall kunna göras. Det är ju inte ett näringsfattigt hav med fattigt djurliv vi vill skapa. Erfarenheter från Laholmsbukten visar att man med kloka åtgärder kan minska näringsläckaget från jordbruket högst väsentligt. Förslag i den riktningen lade vi fram för riksdagen för mer än ett år sedan — förslag som riksdagen avslagit. Jag är för min del övertygad om att dessa förslag nu kommer att presenteras av regeringen som nya och fräscha och framfödda ur det djupa miljöengagemang som präglar regeringen. I en tidning presenterades idéerna som ”en radikalt förändrad jordbrukspolitik”. Om beskrivningen är miljöministerns, måste jag säga att bättre lagringsmöjligheter för stallgödsel, balanserad djurhållning och beväxta åkrar året om för mig mer framstår som klok, konservativ jordbruksdrift än ”en radikalt förändrad jordbrukspolitik”. Åtgärden att stimulera till ökat trädesbruk borde enligt min mening ha föregåtts av en miljökonsekvensbedömning. Kväveläckaget från jordbruket kommer med all sannolikhet att öka nästa år just på grund av trädan. Kvävenedbrytningen är kraftig på icke odlad mark. Det kan också vara värt att peka på att Sverige har den lägsta kväveförbrukningen per hektar i Västeuropa. Vi ligger på cirka hälften av förbrukningen i Danmark och på en sjättedel av Hollands. Detta pekar klart på nödvändigheten att ta upp dessa problem i internationella förhandlingar. Det är också värt att komma ihåg att ca 300 000 ton kväveoxider faller ner över Sverige varje år och dessutom till stor del vid tider då grödorna inte kan ta upp kväveinnehållet. Prot. 1986/87:65 Herr talman! Vi har i riksdagen ofta debatterat luftföroreningarna. I dag 5 februari 1987 känns det än mer angeläget att ta upp den frågan, när olika delar av Sverige AM fhgn mac don, drabbats av kraftiga svavelkoncentrationer i luften, så höga att människor tvingats söka läkarvård. I Västtyskland hör detta problem till vardagen, men för oss är det en nyttig påminnelse om luftföroreningarnas realitet. Smogkatastrofen i London 1952 skördade 4 000 människoliv, i en luft med höga halter av svaveldioxid, kvävedioxid och kolväte. Även om vi nu är långt ifrån dessa koncentrationer finns det all anledning att ta dagens händelser som allvarliga varningssignaler, detta så mycket mer som vi i naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt kan läsa att utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider i Sverige nu ökar för första gången på länge. Det är ett direkt bevis på regeringens släpphänthet i dessa frågor. Denna ökning kan inte accepteras. Vi har under en rad år fört fram förslag om skärpta utsläppskrav vid förbränning — förslag som regelmässigt avslagits. Vi har i år samma förslag och dessutom preciseringar vad gäller utsläpp av kväveoxider. Häromdagen kunde man se hur röken från Värtaverket, med årliga svaveldioxidutsläpp på 5 000 ton, slog ner över Lidingö. Det var säkert inte särskilt hälsosamt att bo där svavelröken landade. Värtaverket skall byggas om till koleldning. Jag har stor förståelse för de betänkligheter som förts fram i debatten om detta beslut. En stor förbränningsanläggning skall inte ligga i centrum av Stockholm. Jag kan också konstatera att det alternativ som skulle ha gjort Stockholm till Europas miljövänligaste stad endast stöddes av moderata samlingspartiet och i remissomgången av LO-distriktet i Stockholm. Det var förslaget om en ledning med fjärrvärme från reaktor 3 i Forsmark, som hade kunnat förse Stockholmsområdet med värme motsvarande en miljon ton eldningsolja. Tiotusentals ton svaveldioxid och stora mängder kväveoxider hade försvunnit från vår luft. Det hade tillfört vår energibalans 6 TWh, genom att kylvattnet i Forsmark utnyttjats. Vid avveckling av kärnkraften hade ett kraftvärmeverk kunnat överta lasten och då varit betydligt bättre lokaliserat än Värtaverket. Investeringen hade dessutom varit mycket lönsam. Trots dessa bakgrundsfakta, tror jag att man i den interna socialdemokratiska debatten kommer att säga att det var moderaterna som drev fram satsningen på koleldningen i Värtaverket. Med de skärpta utsläppskrav för koleldning som vi har fört fram i riksdagen, är det dessutom tvivelaktigt om investeringen blivit av. Herr talman! Vi har föreslagit en skärpning av miljöskyddslagen på det sättet att alla ”överutsläpp” av miljöskadliga ämnen skall kosta någonting. Vi tycker att avgiften på de för stora utsläppen skall sättas redan vid koncessionsgivningen, och den bör sättas så högt att den får en ordentlig styreffekt. Avgiften bör ha ett samband med vad utsläppet har för miljöpåverkan. Om ett företag uppenbarligen nonchalerar miljöskyddslagen bör det befintliga sanktionssystemet träda in. Man skall inte kunna köpa sig fri från ansvar. 20 Det här förslaget innebär en klar förstärkning av lagen. Vi tycker också att I miljökonsekvensbedömningar bör komplettera beslutsunderlaget i vissa fall, där en miljöprövning inte sker i koncessionsnämnd eller länsstyrelse. Exempel på sådana fall kan vara väginvesteringar, byggande av flygfält m.m. Ett sådant system hade kanske gjort regeringen mer motståndskraftig i frågan om sanduttag utanför Falsterbo, där regeringen har gett tillstånd till ett uttag på kort tid av 3,5 miljoner kubikmeter sand i närheten av ett unikt naturreservat, Måkläppen, som bedöms ligga i riskzonen. Årets budgetproposition på miljöområdet speglar en villrådig regering. De flesta stora miljöfrågor skjuts på framtiden. Måhända inväntar man oppositionens förslag innan man vågar utforma egna. Vid en rad tillfällen har ju riksdagen givit regeringen bakläxa och skärpt miljökraven.

Herr talman! Det finns i dag ett starkt miljömedvetande. Man skall inte överskatta den mängd av opinionsundersökningar som strömmar över landet. Jag vill ändå i det här sammanhanget hänvisa till en undersökning som jag såg redovisad i pressen härom dagen. Opinionsinstitutet hade frågat: Vilka samhällsfrågor anser ni är mest angelägna att ta itu med just nu? Om inte jag minns fel hade inte mindre än 68 96 av de tillfrågade svarat att miljöfrågorna är de mest angelägna just nu. T. o. m. en så viktig fråga som sysselsättningen kom längre ned i statistiken. Några unga miljöengagerade människor diskuterade miljöfrågorna härom dagen. De sade att miljöproblemens konsekvenser är som ett framrusande tåg. Politikerna, och i det här sammanhanget speciellt socialdemokraterna, försöker hoppa upp på tåget nära slutstationen och försöker bromsa. Det är för sent då. Det är inte säkert att bromsmekanismen ger effekt. De sade: Det behöver kanske komma nya grupperingar, som tvingar fram ställningstaganden. Det hålls många vackra och engagerande tal, det pågår utredningar, men det händer lite. Det här är en allvarlig frågeställning. Medborgarna genomskådar vackert tal. De vill se resultat och det är en uppmaning till alla som engagerar sig i miljöarbetet. Om herr talmannen och statsrådet inte misstycker vill jag i miljöarbetet likna Birgitta Dahl vid en anläggningsarbetare, som står på en bristfällig damm som hotas av framflytande vattenmassor och försöker täcka läckorna. Att jag just nu tar en sådan damm som exempel beror inte på att vi i folkpartiet anser att Birgitta Dahl har ett speciellt stort intresse för dammbyggnader. Det känner vi ibland i andra sammanhang oro för. De kvarvarande älvarna bör sparas för kommande generationer. Jag väljer den bristfälliga dammbyggnaden för att det är ett bra och lättåskådligt exempel. Det framvällande vattnet bryter ett hål i dammen. Jag tar försurningen som exempel. Miljöministern försöker som vi ser det otillräckligt täcka den läckan. Snart bryter vattnet ett nytt hål i dammen. Nu är mitt exempel förändringarna i våra hav: Miljöministern håller engagerande anföranden och rusar fram för att täcka också den läckan. Under tätningsarbetet uppkommer en ny läcka. Nu är det freoner och koldioxid som är hotet mot atmosfären. Miljöministern måste rusa fram och tillsätta en utredning för att utröna om vi någon gång i en oviss framtid kan komma till rätta också med de läckorna. Herr talman! Jag skall nu redovisa folkpartiets syn på miljöpolitiken och samtidigt ställa en rad frågor till Birgitta Dahl. Vi redovisar våra förslag i inte mindre än 72 yrkanden. Jag kan naturligtvis inte ta upp alla. Förslagen och vår miljösyn bygger på två grundprinciper. Miljöpolitikens grund måste flyttas från brandkårsutryckningar till insatser vid källan till problemen. Miljöproblemsfloden måste stoppas innan den når den bristfälliga dammen. Den andra grundstenen är att skyddsdammen, som vi ändå inte slipper undan, måste byggas starkare, så stark att läckorna minskar i den omfattningen att resurserna i stället kan sättas in på den förebyggande verksamheten. Jag börjar med att beskriva vår syn på insatser vid föroreningskällan. En hörnsten i det sammanhanget är ett ökat ansvarstagande hos myndigheter, företag och enskilda för miljökonsekvenserna redan vid planeringen av åtgärder. Kunskapen om miljökonsekvenserna måste finnas tillgänglig vid varje tillfälle där ställning skall tas till en fråga där miljön kan påverkas. Jag skall nämna några exempel på hur det varit och börjar med några frågeställningar där regeringen har det direkta ansvaret. För att minska spannmålsöverskottet har man, som redan sagts, träffat överenskommelser om trädesbruk. Följden blir ökat läckage av näringsämnen bl.a. till Västerhavet med ökad miljöförstöring som följd. Om det hade funnits miljökonsekvensbeskrivningar hade beslutet kunnat innehålla krav på odling av mellangröda. Ett annat exempel: Folkpartiet har år efter år med motstånd från socialdemokraterna föreslagit att ett säkerställandeprogram skall tas fram för skydd av älvar, fjällskogar, våtmarker och andra marker som hotas av torvutvinning, exempelvis gammelskogar. Socialdemokraterna hänvisar till pågående utredningar. Samtidigt pågår torvbrytningen, avverkas oersättliga fjällskogar och gammelskogar. Är det inte rimligt att göra som folkpartiet vill i detta sammanhang, nämligen ta fram miljökonsekvensutredningar och stoppa avverkningar och ingrepp tills de här konsekvenserna kan belysas. Nu hotas oersättliga naturvärden. Ett tredje exempel: I samband med minskning av oljeförbrukningen har kommunerna installerat värmepumpar med vätska där freoner ingår. Nu läcker pumparna. Hade det inte varit rimligt att vi hade haft miljökonsekvensbeskrivningar som hade gjort att vi kunnat bedöma riskerna i förväg? Lika betydelsefullt som det är att statliga myndigheter, kommuner och företag har ekonomisk expertis, som bedömer behov och nytta av investeringar, lika viktigt är det att det finns kompetens som kan bedöma de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna. Det är därför som vi menar att vi måste ha miljökonsekvensanalyser. Miljöskyddslagen behöver skärpas. Det är i dag alldeles för lätt att komma undan ekonomiskt ansvar för miljöförstöring. Statistiken över de fall där statliga myndigheter, kommuner och företag har kunnat ställas till ansvar är skrämmande. Det är mycket få fall där företag och andra kunnat ställas till ansvar, och många gånger gäller det begränsade försumligheter. Folkpartiet anser att miljöskyddslagstiftningen bör skärpas. Över huvud taget är miljölagstiftningen mogen för en översyn. Bengt Westerberg ställde i går en fråga till statsministern. Han fick ett undanglidande svar. Han frågade om skärpningen av miljöskyddslagen. Skall vi få en proposition? Jag upprepar frågan till det ansvariga statsrådet: Kommer det förslag som vi skall föreläggas i vår om skärpning av miljöskyddslagen att innebära att miljöskyddsavgifter kan utgå omedelbart, när ett företag överskrider uppsatta gränser? Den andra frågan som han inte fick något svar på lyder: Kommer naturvårdsenheterna att få de resursförstärkningar som behövs för att klara tillsyn och planering? En annan viktig princip är att förorenaren skall betala. Priset för en vara bör i princip omfatta alla kostnader i kedjan från råvara till tillverkning och konsumtion till slutlig hantering av avfallet. Vi måste sätta ett pris på miljön. I de många debatter som jag har haft med företrädare från socialdemokraterna här i kammaren har jag till min förvåning många gånger mött stort motstånd när jag fört fram den principen. Man har fört fram några allmänt luddiga formuleringar där man säger att det inte skall gå att köpa sig fri. Det är just det som det är fråga om. Det skall inte gå att köpa sig fri. Men det skall finnas möjligheter att genom stimulanser gå längre än de gränsvärden som finns. Till de förebyggande åtgärderna hör, som redan sagts, också förstärkning av naturvårdsenheterna. Många av de utredningar som jag vill räkna in i komplexet kring miljökonsekvensanalyser försenas genom att miljömyndigheterna har sämre resurser än andra myndigheter. Detta är otillfredsställande. Nu vill jag gå tillbaka till den ofullständiga dammbyggnaden, där jag säger att mi inistern grovstädar och försöker täppa till läckorna. Jag kan av tidsskäl inte ta upp alla de frågeställningar som vi tycker är angelägna i detta sammanhang. Men jag vill tala något om försurningen, hotet mot havet, hotet mot atmosfären och den eftersatta miljövården. Försurningsprogrammet förutsätter en minskning av svavelutsläppen med två tredjedelar och kväveutsläppen med 30 96. Vi menar att kvävedioxidutsläppen bör reduceras med 50 26. I min hand fick jag häromdagen en rapport, som har redovisats i dag, som visar att svavelutsläppen och kväveutsläppen inte längre minskar. Svaveldioxidutsläppen har sedan 1984 ökat med 2 20 och kväveutsläppen med 3 90. Socialdemokraterna har motsatt sig de förslag till minskningar av svavelutsläppen när det gäller eldningsolja och kolförbränning som vi föreslagit. Det finns tekniska möjligheter att nå de realistiska gränsvärden som vi föreslår. Kommer verkligen socialdemokraterna, mot bakgrund av de ökade utsläppen, att motsätta sig de skärpta normerna också i år? Det vore mycket värdefullt att redan nu i den allmänpolitiska debatten få klargjort om så är fallet. Jag vill inte tynga mitt anförande med för många sifferuppgifter, men det förslag vi har avseende kolet är att gränsvärdet skall sättas till 0,05 g svavel/MJ. Beträffande tung eldningsolja bör svavelhalten sänkas från 1 90 till 0,5 26, Detta skulle medföra 20 000 ton mindre svavelutsläpp. Rörande lätt eldningsolja föreslås en sänkning från 0,3 96 till 0,1 96. Kommer vi att få gränsvärden även för biobränslen? Det är också en mycket angelägen fråga. Jag har hört att statsrådet varit i Göteborg och talat om biltrafiken, och det tror jag är bra. Bilarna är en av de stora anledningarna till miljöförstöringen, framför allt i vad gäller kväveutsläpp. Alla är i princip överens om detta. Jag vill ställa en del frågor till statsrådet också på den punkten. Vi har föreslagit stimulanser för att få över den befintliga bilparken till bättre avgasrening. Vi fick sent kraven på obligatorisk katalysatorrening, men den befintliga bilparken är mycket stor och långlivad och från den kommer stora utsläpp. Vi har också föreslagit att Kalifornienkrav skall införas för dieselbilar. Kommer socialdemokraterna att motsätta sig detta när dessa frågor skall behandlas i riksdagen? Jag tror att det är nödvändigt att genomföra dessa åtgärder redan nu för att nå de riktvärden som socialdemokraterna har fastlagt. Vi vill gå längre när det gäller kväveutsläppen, och för det behövs ytterligare skärpningar. Haven är hotade. När jag säger att regeringen varit senfärdig med åtgärder vill jag ändå uttala tillfredsställelse med den skärpning av miljöskyddslagen som kom för några år sedan och som möjliggjorde att vissa områden kunde förklaras som miljökänsliga områden. Lagen tillämpas för Ringsjön och Laholmsbukten. Från folkpartiet anser vi att hela Kattegatt nu bör förklaras som föroreningskänsligt område. Miljöministern säger i budgetpropositionen att en aktionsplan skall redovisas våren 1987, men i propositionsförteckningen finns ingen aktionsplan. Möjligen kan det finnas något i förslaget till ändringar i miljöskyddslagen, men jag finner det inte troligt, och min fråga är: När kan vi vänta att aktionsplanen kommer? Förutom de åtgärder jag redan nämnt vill vi i en sådan plan ha en bättre övervakning och kartläggning, totalförbud mot användning av PCB — det har nyligen förts en diskussion om PCB-utsläpp i Västsverige. Vi anför liknande krav för klorerade substanser och giftiga tungmetaller. Problemen i Halland tycks till stor del vara koncentrerade kring Väröbacka massaindustri. Massaindustrin måste få en mer sluten process. Dioxinförekomsterna är också oroande. Övergödningen och kväveläckaget från jordbruket måste minska och avgifterna på handelsgödsel höjas. Det förslag som centern framförde i den allmänpolitiska debatten i går om råvaruskatter är intressant i det sammanhanget. Kväveutsläppen från kommuner och industrier måste minska genom så långtgående reduktion som möjligt. Det torde i dag finnas tekniska möjligheter att minska utsläppen med 70-80 96. Det kostar pengar, men kostnaden måste vägas mot de förluster en förstörd havsmiljö innebär. Jag vill också ta upp hoten mot atmosfären. Det är viktigt att energipolitiken inriktas på en minskning av eldningen med fossila bränslen. Ett långsiktigt program bör upprättas för minskning av koldioxidproblemen. Biobränslen kommer. Det är nödvändigt att miljökonsekvenserna är utredda, innan vi börjar nyttja dem så att vi inte också med den förbränningen kommer att stå med oförutsedda miljöproblem. Miljöministern brukar hänvisa till det internationella samarbetet och tala om att föroreningarna inte känner några gränser. Detta innebär inte ett alibi för att skynda långsamt med egna åtgärder. Självfallet måste det internationella arbetet intensifieras. Det behövs en kommission för Nordsjön liknande den som finns för Östersjön. Herr talman! Jag skall avsluta mitt anförande med några ord om naturvården. För folkpartiet har det år efter år varit oroande med den passiva syn som vi anser att socialdemokraterna har till naturvården. Det gäller frågan om resurserna. Jag vill höra hur statsrådet ser på resurserna för naturvården för kommande år.
Herr talman! I dag borde alla vara medvetna om miljöfrågornas betydelse och det direkta sambandet mellan miljö, hälsa och ekonomi. I centerpartiet har vi länge varit medvetna om att den ekonomiska politiken måste underordna sig ekologins lagar, om vi skall få en varaktig positiv ekonomisk utveckling. Mot denna bakgrund inger det betänkligheter när EG-kommissionens vicepresident Lord Cockfield vid sitt besök i Stockholm under förra veckan — enligt Veckans Affärer — säger med adress till regeringen: ”Till slut måste Ni bestämma Er för om miljöoch hälsokraven har överhöghet över de ekonomiska och industriella kraven.” Egentligen är det en naiv fråga. I ett längre perspektiv vilar både ekonomi och industriell utveckling på grundförutsättningen att vi kan bevara och förbättra miljö och hälsa. Avvikelser från viktiga miljöoch hälsokrav kan endast ge oss ekonomiska fördelar på våra barns bekostnad. Nu har regeringen inte gjort någon klar deklaration av var den står i prioriteringen mellan miljö och hälsa å ena sidan och kortsiktiga ekonomiska fördelar å andra sidan. Ienliten skrift utgiven av miljöoch energidepartementet med titeln Fakta om miljön står det bl.a.: Det finns ett ökat behov av harmonisering av miljölagstiftning och förvaltning mellan EG och Sverige. Detta får dock inte ske på miljöskyddets bekostnad. Jag vill ställa en rak fråga till miljöminister Birgitta Dahl: Kan miljöministern garantera att inga väsentliga hälsooch miljöintressen får stå tillbaka för handelspolitiska fördelar? Det är ett allvarligt problem att utsläppen av både svavel och kväveoxider ökar efter flera år med betydande nedgång. Den kalla vintern 1985 och den ökade biltrafiken har självfallet varit en bidragande orsak, men det är regeringens .valhänta hantering av energifrågorna under 1986 som på ett beklagligt sätt bidragit till en ökad oljeanvändning. Visst har miljöministern varit ute och pratat — t.o.m. i ganska bestämda ordalag — om vikten av att vi inte ökar oljeanvändningen, men det är få som anser det lönsamt att leva på statsrådsord. Speciellt gäller detta när de sällan leder till konkreta handlingar. Centerpartiet har upprepade gånger riktat hård kritik mot regeringens sätt att helt enkelt strunta i att fullfölja riksdagens beställning avseende aktiva insatser för att främja inhemska bränslen, effektivare energianvändning, små vattenkraftverk, solenergi m.m. Regeringens försummelser är anmärkningsvärda och beklagliga, inte minst från miljösynpunkt. Det lär bli möjligt att återkomma till denna fråga i annat sammanhang, och därför får det bero med denna markering. Utöver miljöministerns vältalighet skall det inte förnekas att det bl.a. på centerinitiativ har gjorts och pågår en rad viktiga utredningar och ett framtagande av arbetsprogram avseende miljöfrågor. Ur detta hoppas jag skall komma några positiva saker, men när jag blickar tillbaka på viktiga miljöbeslut som regeringen fattat blir jag beklämd. Ta t.ex. beslutet om en stor koleldningsanläggning i Värtan. Det är svårt att tänka sig en sämre lokalisering. Därtill är den teknik som skall användas oprövad men ändå redan i dag en andra klassens teknik, sett från miljösynpunkt. Om regeringen nödvändigtvis vill satsa på kol, varför, Birgitta Dahl, satsar då inte regeringen på den bästa kända tekniken, t.ex. förgasningsanläggning med japansk-svensk teknik som har goda möjligheter till väsentligt bättre miljödata än den PFBC-teknik som nu avses användas? En förgasningsanläggning kan också placeras utanför Stockholm, och gasen kan till rimlig kostnad transporteras till befintliga produktionsanläggningar i Stockholm. I debatten har skymtat argumentet att koleldningsanläggningen i Värtan skulle vara nödvändig på grund av kärnkraftsavvecklingen. Det kan i varje fall inte vara ett argument i valet mellan förgasningsanläggning och PFBC-teknik. Jag måste bekänna, miljöministern, att jag inte kan hitta ett enda rimligt sakskäl för regeringens beslut att tillåta koleldningsanläggningen i Värtan. Detta är för många stockholmare en viktig miljöfråga, och visst vore det bra om miljöministern kunde redovisa något hållbart försvar här i dag. Ivar Virgin talade om en hetvattentunnel från Forsmark 3 som ett alternativ. Ivar Virgin tar upp en historisk dumhet. Inte trodde jag att moderaterna skulle vara så renons på realistiska alternativ att de tvingas föreslå ett från ekonomisk synpunkt och säkerhetssynpunkt så förkastligt och helt dödfött alternativ som en hetvattentunnel från Forsmark. Regeringens målsättning att till 1995 minska svaveldioxidutsläppen med 65 90 och kvävedioxidutsläppen med 30 96 i jämförelse med 1980 anser vi i centern vara för låg. Men med regeringens agerande kan det bli svårt att nå ens detta mål. För att stimulera företag, kommuner m.fl. till snabba och effektiva åtgärder vill vi i centern införa miljöavgifter, så att det blir ekonomiskt intressant att sänka utsläppen under de högstvärden som fastlagts i lag eller i aktuella prövningstillstånd. Jag hoppas att det är en gemensam målsättning för alla partier i riksdagen att varje vara så långt som möjligt skall bära alla de kostnader den åsamkar i tillverkning och användning. Centerns förslag om miljöavgifter syftar till att varorna bl.a. skall bära kostnaderna för de luftföroreningar tillverkning och användning förorsakar. Som exempel på miljöavgift kan nämnas 10 000 kr. per ton svavel som släpps ut från en industri eller en eldningsanläggning. Miljöavgifter bör införas successivt, så att företag och kommuner har en chans att vidtaga åtgärder för att minska utsläppen och därmed också minska avgifternas storlek. Hänsyn måste tas till möjligheterna att på ett enkelt och säkert sätt mäta och kontrollera de faktiska utsläppen. Jag konstaterar att Lars Ernestam tycks vara positiv till centerns förslag om miljöavgifter. Biltrafiken ökar och därmed också utsläppen av bl.a. kväveoxider. Regeringen går betydligt långsammare fram med katalytisk avgasrening än vad centern har yrkat, men även med centerns tidsschema tar det åtskilliga år, innan bilparken i sin helhet utrustats med effektiv avgasrening. Det är nödvändigt att jämsides med katalytisk avgasrening vidta kompletterande, — Prot. 1986/87:65 ersättande och mer långsiktiga åtgärder för att radikalt minska kväveoxidut — 5 februari 1987 släppen. Först och främst måste varje möjlighet beaktas att minska utsläppen från befintlig bilpark. Folkpartiet delar tydligen centerns uppfattning här. Ett exempel på en ganska enkel åtgärd är att tillföra luftoch bränsleblandningen små mängder väteperoxid. Enligt utförda prov kan det ge 10-15 96 lägre bränsleförbrukning och väsentligt lägre utsläpp av bl.a. kväveoxider. I dag finns vissa formella hinder för att installera denna enkla utrustning på personbilar som tillverkats 1976 och senare. Det är helt klart att något måste göras åt befintliga bilar om målet 35 96 lägre kväveoxidutsläpp skall nås 1995. Kan lägre bränsleförbrukning betala bilisternas kostnader för att minska utsläppen av kväveoxider och koloxider, är möjligheterna mycket goda för ett brett genomslag. Jag vet att miljöministern har anledning att fundera över dessa frågor. Kan vi här och nu få ett besked: Kommer regeringen att vidta åtgärder så att det blir lagligt att på bilar tillverkade efter 1976 montera utrustning för tillsats av en blandning som i huvudsak består av väteperoxid till luftoch bränsleblandningen enligt vissa bestämda specifikationer? Prover visar att även utsläppen från dieselfordon kan minskas väsentligt med tillsats av väteperoxid. Detta ger ytterligare skäl för ett snabbt och positivt handlande från regeringens sida. I allt miljöarbete är huvudregeln att om möjligt undvika att producera gifter och föroreningar. Katalytisk avgasrening är ur denna aspekt ingen framtidslösning. Först producerar vi mängder av föroreningar, och sedan satsar vi betydande resurser för att neutralisera dessa föroreningar. I ett längre perspektiv måste vi utveckla motorsystem som producerar ett minimum av föroreningar. Det finns minst två vägar att gå. Den ena gäller val av bränsle. Vätgas t.ex. är ett bränsle som kan ge en näst intill ren förbränning. I dag har vi inte lösningen på produktionen av tillräckligt stora mängder vätgas till ett rimligt pris. Den andra möjligheten är att utveckla en bättre motor. Det finns intressanta signaler om att en modern ångmotor skulle kunna vara från miljösynpunkt mycket intressant. Regeringen har under två års tid haft ett projekt med titeln RAN ångdrivsystem på sitt bord. Naturvårdsverket har gjort mycket positiva bedömningar av att man genom projektet varaktigt kan nå mycket små utsläpp av speciellt kväveoxider. Regeringen har bollat ärendet mellan olika statsråd och STU. I forskningspropositionen kommer antagligen att finnas något om detta, men knappast i den omfattningen att det inom rimlig tid blir något påtagligt resultat. Ärendet har, såvitt jag vet, varit hos jordbruksministern och industriministern. Nu är detta utöver en intressant industriell fråga en första rangens miljöfråga. Därför är det intressant att i dag få miljöministerns syn på detta projekt. Kan vi förvänta oss ett kraftfullt handlande från miljöministern i denna fråga? Försurningen, skogsdöden och många döda sjöar är den skrämmande och bistra verkligheten, som ställer utomordentliga krav på oss att handla och handla nu. Centern har redovisat ett konkret handlingsprogram för att få ett slut på försurningen. Herr talman! De lokala, regionala och nationella åtgärderna på mil 2 jöområdet är mycket viktiga. Men det står helt klart i dag att praktiskt taget alla stora miljöproblem har en internationell dimension. Miljöproblemen förorsakas eller förvärras av utsläpp i andra länder, nära och fjärran. Det enskilda landet som drabbas kan inte självt lösa problemen, utan det måste till ett internationellt samarbete. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är ett skrämmande bevis på att kärnkraftshaveri har förödande effekter på människor och miljö. En olycka hundratals mil från Sveriges gränser får omfattande och svårbedömda skadeverkningar hos oss. Internationellt samarbete är också en absolut förutsättning för att man skall kunna avvärja de globala miljöhoten, såsom drivhuseffekten, nedbrytningen av ozonlagret och förstörelsen av de tropiska regnskogarna. De globala miljöproblemen är i högsta grad förknippade med de globala energiproblemen. Detta gemensamma problemkomplex kan inte lösas utan en massiv satsning på effektivare energianvändning och successiv övergång till i huvudsak förnybar energi. Vi måste, herr talman, acceptera naturens egen lag: att all energi som vi vill använda i större mängd och under längre tid på ett naturligt sätt måste ingå i naturens eget energikretslopp. Gör den inte detta, kommer miljöproblemen att krossa alla drömmar om bättre miljö och en positiv ekonomisk utveckling. Naturen har i sitt kretslopp mångfalt mer energi än vad vi behöver. Vad som krävs är vilja att utnyttja teknik och kunskap i samklang med naturen. Det krävs en vilja att göra uppoffringar i dag för en bättre framtid. Det krävs vilja att ta ansvar för att lämna en beboelig och bättre värld till våra barn och barnbarn. Finns denna vilja hos regering och övriga partier, då, herr talman, finns det plats för mycket centerpolitik i kommande riksdagsbeslut.

Herr talman! Jag har förståelse för centerpartiets inställning i frågan om Forsmarktunneln. Jag kan förstå att man såg en sådan tunnel som ett sätt att utnyttja kärnkraften under längre tid än vad man kunde acceptera. Mot bakgrund av centerpartiets inställning till kärnkraften tycker jag att dess beslut var logiskt. Min analys av tunnelalternativet var dock snarast riktad till socialdemokraterna, som åtminstone delvis har en annan uppfattning om kärnkraften. När detta alternativ togs fram visade det sig — och jag har ingen anledning att betvivla att mycket noggranna analyser gjordes av detta projekt — att det utgjorde den billigaste lösningen. Det skulle sänka kostnaderna under en viss period med mellan 600 miljoner och 2,3 miljarder kronor, omräknat till nuvärde. Det skulle dessutom ta bort tiotusentals ton svaveldioxid och mycket kväveoxid från Stockholmsluften. Det kan vara värt att peka på detta alternativ med tanke på Stockholms beslut i frågan om Värtanverket. Det är inget tvivel om att tunneln under en period hade lett till en väsentlig förbättring av luften i Stockholm. Att det dessutom vid en eventuell avveckling av kärnkraften hade kunnat tillkomma något kolkraftverk eller kraftvärmeverk, drivet med torv eller biobränsle eller på något annat lämpligt sätt, under mycket hårda reningskrav, tycker jag enbart förstärker tunnelalternativets trovärdighet och miljövänlighet. Vidare hade vi under den aktuella perioden sluppit åtminstone de koldioxidutsläpp som Ivar Franzén, som jag tycker med stor rätt, är orolig för.
Herr talman! Det måste, så att säga på medeldistans, vara något fel på Ivar Virgins minne. Visst var det möjligen så att man i begynnelsen av diskussionen om en hetvattenstunnel från Forsmark tog fram kalkyler som visade på viss lönsamhet. Men när debatten var avslutad var praktiskt taget alla de som kunde dessa frågor överens om att detta var ett ekonomiskt totalt dödfött projekt och att det definitivt inte fanns någonting som tydde på att detta skulle ge lägre kostnader.

Jag tycker faktiskt att om moderaterna har så ont om dagsaktuella realistiska alternativ att de måste plocka fram något som är så totalt ute ur debatten och som så klart bevisats vara ur alla synpunkter förkastligt, är de verkligen att beklaga.

Herr talman! Låt mig konstatera att vi i centern också såg miljöfrågorna i samband med detta projekt i ett något längre perspektiv. Vi såg låsningen till det storskaliga systemet och fann att projektet i stort sett endast var en fortsättning på detta. Det enda alternativet var ett jättekolkraftverk i Forsmark. Med de bindningar som de stora kapitalinvesteringarna där medför skulle detta under lång tid totalt sett ha gett oss mycket större påverkan på grund av utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxid osv. Detta var bakgrunden till beslutet i frågan om hetvattenstunneln. Det var ett av de ganska få tillfällen när förnuftet segrat över enskildas prestige och kortsiktigt tänkande på eventuella tillfälliga vinster. När tankar på effektivare energianvändning och ett mer småskaligt system — som också ger möjligheter till anpassning till ny teknik, vilket också är en viktig fråga — kom in fattades det som vi ser det mycket viktiga beslutet att lägga hetvattenstunnelsprojektet åt sidan. Det var och förblir ett orealistiskt förslag — även moderaterna borde begripa det.

Herr talman! Det är ju omöjligt att diskutera energipolitik utan att komma in på miljöfrågor, och vice versa. Vi skall senare i dag diskutera energipoliti ken, vilket gör att vi inte nu kan ha en energipolitisk debatt. Men man kan naturligtvis inte undvika att i detta sammanhang se vissa beröringspunkter med den debatten, och jag vill ta upp några sådana. Det har talats mycket om gränsöverskridande luftföroreningar, havsföroreningar osv., och jag tänkte ta upp litet grand av dessa frågor. De har redan berörts något i debatten. Redan i går nämndes katastrofen med smogen i Västeuropa, vilken också drivit in över Sydsverige, bl.a. över Malmö. Vi har i tidningarna sett ganska alarmerande uttalanden om detta från folk bl.a. inom hälsovården i Sydsverige. Jag tycker att sådana uttalanden bör noteras, eftersom de ger en antydan om var vi står och om att vi alltmer måste vidga denna debatt till det internationella området. Vi vet också att energiministern och regeringen i övrigt mycket väl är medvetna om detta. Vi får dock inte använda debatten om gränsöverskridanden och om hur vi utsätts för nedsmutsning utifrån som något slags ursäkt för att glömma bort vad vi själva håller på med. Jag vill ta upp den roll som trafiken också i Sverige spelar i dessa sammanhang. Det har sagts av andra talare i debatten i dag att det gjorts många uttalanden härom från regeringshåll. Man har också fattat det första beslutet om katalytisk avgasrening, beslut om en bilavgaslag osv., men samtidigt har vi sett hur biltrafiken ökar och hur hastighetsgränserna överskrids. Vi vet också att utsläppen ökar betydligt med ökade hastigheter, något som vi många gånger har diskuterat. Detta förhållande är ändock något som vi själva kan ta itu med här i Sverige. Även om vårt land är beroende av EG och förhållandena där, något som vi väl skall återkomma till, borde man ganska snabbt och radikalt kunna göra någonting vad gäller den svenska biltrafiken. Kommunikationsministern har under de senaste dagarna dock gjort uttalanden om att han svårligen kan tänka sig någon sänkning av hastighetsgränserna. Det oroar mig litet grand. Det vore mycket värdefullt om något kunde göras på detta område. Man kan t.ex. ingripa mera bestämt mot de hastighetsöverskridanden som redan förekommer. Men det behövs också en sänkning av fartgränserna. Jag vill fråga Birgitta Dahl: Kan man inte göra någonting ganska snabbt? Att det inom regeringen finns olika uppfattningar förstår jag, men borde man inte studera hastighetsgränserna, hastighetskontrollerna och allt som därtill hör? Birgitta Dahl deltog i Volvobesöket för några dagar sedan, vilket redan har berörts. Där gjordes tuffa uttalanden. Det är bra om de kan följas upp med konkreta åtgärder så att det verkligen sker ingripanden mot bilindustrin och trafiken här i Sverige. Sedan får vi även försöka arbeta på det internationella planet. Men vad vill Birgitta Dahl göra här? Även freonproblemet kommer in. Det var aktuellt vid Birgitta Dahls besök i Göteborg. Också i det fallet förväntar vi oss konkreta åtgärder. Jag skulle gärna vilja höra mer från Birgitta Dahl om den svenska trafikens roll och vilka konkreta åtgärder man kan tänka sig att vidta. Även andra gränsöverskridanden förekommer. Jag tänkte också tala om havsföroreningarna. Många har redan berört detta ämne. Det är samma sak där. Berörda utskott har besökt miljöoch energidepartementet och fått värdefull information. Också i budgetpropositionen talas det om vad som skall ske i form av ministermöten, konferenser och annat. Men även här har vi syndat själva i vårt eget land. Det är med detta som med luftföroreningarna. Kan man tänka sig att göra någonting väldigt snabbt på den svenska sidan? Jag var med på en sammankomst på länsstyrelsen i Uppsala före jul. Vi blir årligen kallade till en sådan. Därvid lämnades en redogörelse för det arbete som naturvårdsenheten driver i samarbete med andra länsstyrelser när det gäller havsföroreningar, framför allt i Bottenhavet och Östersjön. Där framhölls — det är ingenting nytt; vi vet ju redan om det — att blekning av papper och pappersmassa i den svenska skogsindustrin är en av de stora bovarna. Den ökar klorutsläppen. Men detta är faktiskt ett problem som vi kan ta itu med själva, även om det talas om konkurrensfördelar och internationella svårigheter, eftersom alla andra företag tillverkar blekt papper. Också här skulle man vilja se konkreta åtgärder. Vill regeringen ta kontakt med skogsindustrin och försöka åstadkomma en större satsning på oblekt papper? Det är en detaljfråga i sammanhanget men en mycket viktig sådan. Det finns många liknande internationella problem. Jag skall inte ta upp flera. Alla känner till dem. Jag vill ansluta mig till det resonemang som fördes av Ivar Franzén om EG-problematiken. Vi känner till vad som pågår. Det sker en samordning inom EG, och vårt land måste dras med i denna, sägs det, om vi skall kunna klara vår ekonomi. Det är ett faktum att vi är beroende av EG och att det är nödvändigt för vår ekonomi att kunna köpa och sälja på denna stora marknad. Det är en realitet. Frågan är emellertid hur mycket vi är beredda att offra. Då kommer framför allt miljölagarna i blickpunkten. Det gäller inte bara den yttre miljön utan också arbetsmiljön. Men det är kanske inte miljöoch energiministerns direkta arbetsområde utan tillhör mera arbetsmarknadssidan. Vill vi vara med i EG, får vi — vilket också Ivar Franzén redovisade — tumma på våra stränga miljölagar. Annars får vi inte vara med och leka bland de stora grabbarna. Detta är en viktig sak. Frågan är hur långt regeringen och den ansvariga miljöoch energiministern kan tänka sig att släppa efter på svensk lagstiftning, där vi har kommit ganska långt. Jag har den uppfattningen att vi har många bra lagar på miljöområdet. De skulle naturligtvis kunna vara ännu bättre, men de är dock några av de bästa i världen. Skall vi då gå tillbaka i utvecklingen för att få ekonomiska fördelar? Den frågan kan inte besvaras i dag. Under de närmaste åren kommer det att bli ett stort problem för oss hur vi skall ställa oss i denna konflikt. Därför vore det intressant att redan nu börja tala om denna problematik. Jag skall inte uppehålla mig längre vid de internationella problemen, även om det finns mycket att säga om dem. Gränsöverskridanden och avfallsfrågor får vi ta upp i annat sammanhang. Jag skall övergå till några inhemska frågor som jag tycker är intressanta. När det gäller avfallsförbränning har det kommit en utredning, vari sägs att det skall ställas stränga krav på nya anläggningar. En intressant fråga är då vad som händer med de anläggningar som redan är i drift. I Birgitta Dahls och min hemkommun, Uppsala, har man satsat rätt hårt på rening av sopförbrän ningen. Men det finns många andra anläggningar i Sverige, där man bränner sopor. Vad kommer att ske på detta område? Något måste hända ganska snabbt. Det sker stora utsläpp från dessa anläggningar. Det är en väldigt viktig miljöfråga, som vi själva kan göra något åt här i Sverige. Vi kan inte skylla på omvärlden. Skall man få fortsätta att elda sopor, eller skall vi sätta en stopplinje för när rening måste ske? Sopförbränningsanläggningarna släpper ut oerhörda mängder avfall, inte bara dioxiner utan även mycket annat. Här finns en intressant sidoaspekt. Sopförbränning innebär resursslöseri. Vi har ganska hårt drivit tesen att man skall ta vara på den resurs som avfallet utgör. Man har i många kommuner kommit ganska långt med att samla in den viktigaste komponenten, nämligen papper. Idrottsföreningar, andra ideella organisationer och kommuner samlar in tidningspapper, men sedan visar det sig att de svenska pappersbruken inte har kapacitet att ta emot papperet. Mycket går till bränning, vilket är upp-och-ned-vända världen. Man sätter i gång pappersinsamlingar och uppmanar folk att sortera papper, som är lätt att sortera. Det skall ske en återvinning och på det sättet skall vi kunna spara våra skogar och minska försurningen. Men då saknar pappersindustrin kapacitet och tycks inte heller vara intresserad av att bygga ut denna. Industrin vill hellre hugga mera skog och tugga massaved. Vad tänker regeringen göra i detta fall? Det är viktigt att sätta press på dessa företag att verkligen ta hand om papperet. Skall man skicka pappersbuntarna till värmeverken i olika kommuner för bränning, har man inte vunnit någonting. Detta är en viktig fråga för regeringen att ta itu med. Vi har från vpk motionerat om en skärpt miljölagstiftning. Också Lars Ernestam talade om att det behövs en skärpning. Naturvårdsverket har uttalat sig i frågan. Det måste bli hårdare tag mot dem som syndar, så att man verkligen får en skärpning av ansvaret. Man får inte tillåta de väldigt stora brott som har förövats på olika håll både när det gäller koncessioner och när det gäller miljölagstiftningen i övrigt. Vi från vårt parti kommer att driva denna fråga mycket hårt. Det finns en ramlagstiftning på miljöområdet, som man ständigt bryter mot. Det krävs naturligtvis planering och samhällsingripanden samt ingrepp i marknaden och i det kapitalistiska systemet för att genomföra miljöförbättrande åtgärder. Där skiljer vi oss i det kommunistiska partiet från de borgerliga partierna. Förhoppningsvis skiljer sig även SAP från de borgerliga partierna och är berett att ta till åtgärder, som inte bara handlar om att låta marknaden styra. Det behövs ju helt andra ingripanden. I det sammanhanget kan jag inte underlåta att göra reflexionen — jag vill också på den punkten instämma med Ivar Franzén — att det är märkligt att höra moderaternas representanter stå upp och tala om miljön. Ni moderater är ju inte beredda att sätta till några resurser, utan företagen skall ju får verka fritt och om möjligt få tjäna pengar på att ta fram miljöreningsanordningar och liknande. Det var ju skoj att få höra moderaterna ta upp den här gamla hetvattenledningen igen. Det är sant att LO-distriktet i Stockholm och i Uppsala, där jag lever, en gång skrev en inlaga i den frågan. Det var tyvärr också en del socialdemokratiska riksdagsmän i opposition — bl.a. Birgitta Dahl — som någon gång i slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet skrev en motion om att hetvattenledningen borde byggas. Den stora skillnaden mellan Birgitta Dahl och Ivar Virgin är förhoppningsvis att hon är tillräckligt intelligent för att inse att det loppet är kört och att man skall överge den typen av resonemang, medan Ivar Virgin inte tycks ha lärt någonting utan fortsätter att gå fram med den frågan; det förvånar mig verkligen oerhört. Jag kan berätta att styrelsen för energiverket i Uppsala och energiverkschefen där under de dagar då detta var aktuellt med mycket klara siffror och entydiga besked visade att byggandet av hetvattenledningen skulle vara helt katastrofalt för en kommun som Uppsala; det skulle ha medfört mycket stora förluster i fråga om uppvärmning av det stora fjärrvärmenät som vi har i Uppsala. Jag tror att Ivar Virgin och moderaterna bör överge de argumenten — de är antika vid det här laget.

Herr talman! Miljödebatten förs i dag här i riksdagen och ute i samhället med all rätt med utomordentligt stort allvar. Man behöver inte gå till några opinionsundersökningar, Ivar Virgin, för att konstatera att miljöfrågorna i dag engagerar människor lika starkt som de tidigare stora frågorna gjorde: fred, rätten till arbete och rätten till bröd. Jag skulle också vilja säga att vi alla har skäl både att beslutsamt gripa oss an med de praktiska insatser som behövs för att övervinna miljöhoten och att visa en viss ödmjukhet inför vårt förflutna. Jag tycker inte att det passar sig att här i riksdagen försöka tävla om vem som är bäst eller sämst: Loppet är nog ganska jämnt. Om det var några som tidigt drev miljöfrågorna så var det de socialdemokratiska regeringarna på 1960 och 1970-talen, som genomförde reformer och lagstiftning, ofta i strid med er. Nu vet vi att det var långtifrån tillräckligt och att vi behöver göra mycket, mycket mer. När jag läser era motioner eller lyssnar till era inlägg kan jag också konstatera att vi i själva verket är ganska överens om vad som behöver göras. Man kan, om man vill vara elak, säga att ni nästan har kopierat budgetpropositionen när ni har skrivit era motioner, där ni framför krav på insatser på områden där vi i budgetpropositionen redovisar att förslag kommer under året; de håller nu på att utarbetas. Visst vore det bra om vi vore längre komna — det tycker jag också. Men varför passade ni inte på att lägga fram de förslagen när ni var i regeringsställning? Herr talman! Jag tänker som sagt inte delta i tävlingen om vem som är bäst eller sämst. Jag tänker i stället ägna mitt anförande åt att lägga fast några principer som vi tycker är viktiga för miljöpolitiken och så långt det är möjligt och efter bästa förmåga redovisa vad vi faktiskt gör. Däremot tänker jag inte gå in på en detaljdiskussion av hur arbetet i myndigheter eller i regeringskansliet just nu bedrivs med en rad frågor som håller på att beredas. Den diskussionen får vi ta när resultatet av våra mödor om några veckor eller månader presenteras för riksdagen. Herr talman! Vi vet att den miljökris som nu råder orsakas av mänsklig verksamhet. Vår användning av en slösaktig och miljöfarlig teknik innebär att vi förbrukar naturresurser för kommande generationer och att förnybara naturresurser som skogar och hav hotas. Jag är övertygad om att skall vi lyckas med miljöpolitiken måste vi bryta med denna teknikkultur, som är så miljöförstörande, och i stället utveckla miljövänliga alternativ på område efter område. Vi måste helt enkelt på ett genomgripande sätt utveckla industrisamhället och ändra vår livsstil. Miljökrisen är global och måste bekämpas globalt. Inget land kan stänga sina gränser för luftoch vattenföroreningar eller giftutsläpp. Föroreningarna följer luftströmmarna över hela jordklotet. Plundring och förgiftning på en plats leder ofta till svåra problem på andra platser. Miljökrisen kan därför bara lösas i ett samarbete mellan jordens länder. Ekonomisk utveckling kan och måste förenas med kravet på bibehållen ekologisk balans. Om vi inte klarar det utan fortsätter att använda felaktig och miljöskadlig teknik, äventyras inte bara vår egen generations levnadsvillkor utan också våra barns och barnbarns. Miljöfrågan är i allra högsta grad en fråga om solidaritet. Genom att utveckla vårt sätt att leva i en mer resurshushållande och miljövänlig riktning, kan vi också bidra till att säkerställa resurser för kommande generationer och till att andra länder också får tillgång till en bättre teknik, utvecklad utifrån stränga miljökrav. Vi har i vårt land en viktig uppgift: att vara pådrivande i miljöarbetet. Vi måste visa för andra att det finns alternativ till en kortsiktig, rå och hänsynslös exploatering av människor och naturresurser. Vi har nu kommit till en gräns där det är en kapplöpning med tiden om vi skall hinna vrida utvecklingen rätt. Här har vi i vårt land, där vi nu på område efter område kommer nya problem på spåren och där vi nu tar itu med problemen, en viktig roll i det internationella arbetet. Genom vårt dagliga arbete får vi steg för steg en allt djupare kunskap om miljögifternas och närsalternas betydelse för skogsdöden och för förgiftningen av sjöar, hav och vattendrag. Ytterst handlar det om människors och andra organismers livsmiljö och om våra möjligheter att överleva. Vi påminns ständigt om riskerna. Denna vecka har, som flera redan har påpekat, smogen från Europas industrioch trafikcentra nått in över vårt land och drabbat många människor med svåra hälsoeffekter. Nedfallet kommer under lång tid att skada våra skogar och åkrar, sjöar och hav. Förra veckan oroades vi av rapporterna att forskare funnit höga halter av miljögiftet PCB långt uppe i fjällvärlden — i Abisko. Andra forskare rapporterade i somras att de funnit DDT och andra växtgifter, som för länge sedan förbjudits i vårt land och i de flesta länder på norra halvklotet, i Östersjön. Regeringens arbete med miljöfrågorna bedrivs i medvetande om att det är nödvändigt med intensiva insatser både nationellt och internationellt. Nyligen lade regeringen fast ett program för hur användningen av bekämpningsmedel skall halveras på fem år. Tidigare har beslut fattats om skärpta avgaskrav för bilar och om åtgärder mot asbest. Det innebär att vi nu har redovisat hur våra tre vallöften på miljöområdet skall omsättas i praktisk handling. Det är naturligtvis rejäla steg på vägen och bra bevis för att man kan lita på våra löften. Men det innebär sannerligen inte att vi slår oss till ro. Tvärtom — arbetet pågår nu för att ställa upp och förverkliga nya, betydligt högre mål för miljöpolitiken. Och så måste det, herr talman, vara under lång tid framåt med tanke på allvaret i situationen. Just nu befinner vi oss mitt uppe i arbetet med att genomföra de aktionsprogram mot luftföroreningar och försurning som riksdagen fastställde 1985. För detta och nästa budgetår står 326 milj.kr. plus en reservation på 97 milj.kr. till förfogande för det arbetet. Ett nytt program håller på att utarbetas och skall läggas fram under det kommande året. Det finns förvisso hoppingivande tecken på goda resultat inom arbetet mot försurningar — men tyvärr mest oroande rapporter. Vi har t.ex. genom ett mycket intensivt oljeersättningsprogram halverat oljeanvändningen, och vi har infört hårda normer mot utsläpp från både koloch oljeeldade anläggningar. På det här sättet har svavelutsläppen minskat med 70 96 sedan 1970. Vårt mål är att 1995 komma ned till 65 96 av 1980 års nivå. Tyvärr har den nedåtgående trenden när det gäller svavelutsläpp nu brutits. Det är flera faktorer som har medverkat till en ökad oljeeldning. Som ett led i arbetet för att pressa ned svavelutsläppen igen har regeringen för en tid sedan hos GATT begärt en notifiering om en skärpning av normerna för halten av svavel i eldningsolja. Vi kommer att ta beslut om dessa skärpta normer så fort GATT-notifieringen är klar. Även andra åtgärder för att minska oljeanvändningen och få ned utsläppen av svavel från oljeeldade anläggningar övervägs. I försurningsprogrammet ingår också ett åtagande att minska kväveutsläppen med 30 26 mellan 1980 och 1995. Det är naturligtvis inte tillräckligt, men det är åtminstone en början. Det här målet har vi redan uppnått inom energisektorn. Vi menar emellertid att man måste gå längre, och därför har regeringen uppdragit åt energiverket och naturvårdsverket att utarbeta ett åtgärdsprogram för att ytterligare minska kväveoxidutsläppen från förbränningsanläggningar. Resultatet av det uppdraget kommer att redovisas inom kort. De uppgifter som då skall presenteras visar dess värre att vi trots insatserna på energiområdet sannolikt kommer att få väldigt svårt att klara de åtaganden vi har gjort när det gäller kväveutsläppen, om vi inte gör något radikalt åt trafiken. Tyvärr är trafiksektorn den sektor som svarar för den ojämförligt största andelen av kväveutsläppen — grovt räknat ca 70 9o. Problemen inom trafiksektorn växer också. Det gör att vi måste ytterligare skärpa insatserna på det här området. Den nya bilavgaslagen och satsningen på katalytisk rening och blyfri bensin är betydelsefulla första steg, och arbetet på det här området går nu bra. Men det räcker inte — detta är uppenbart. Regeringen beslöt förra veckan att skärpa gränsvärdet för den tillåtna halten av koloxid i avgaser vid tomgångskörning för bilar från 1985 års modell och senare. Naturvårdsverket skall enligt uppdrag om några veckor redovisa vilka avgasreningskrav som bör fastställas för lastbilar, bussar och dieselfordon. Det är regeringens avsikt att snarast fastställa hårdare krav för den tunga trafiken. Insatserna för att minska fortkörningen genomförs nu med stor kraft. Vi undersöker också beslutsamt sambandet mellan hastighet, miljö och trafiksäkerhet. Jag vill dementera vad som har sagts om kommunikationsministerns uttalanden och citera ur ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet för att visa vad kommunikationsministern verkligen sade: Prot. 1986/87:65 Vi hoppas att NTF:s hastighetskampanj skall kunna bidra till att vända 5 februari 1987 utvecklingen mot allt högre hastigheter. Samtidigt är vi beredda att vidta Alam fnng dk, andraåtgärder om hastigheterna fortsätter att öka och om vi inte återigen får en minskning av antalet skadade och dödade i trafiken. Kommunikationsdepartementet samt miljöoch energidepartementet genomför nu gemensamt arbetet med den trafikpolitiska proposition som skall redovisas nästa år. Vi kommer att presentera en proposition där miljöfrågorna verkligen har satts i centrum när det gäller utveckling av framtidens trafiksystem. Vi diskuterar också gemensamma internationella initiativ, t.ex. att miljöoch trafikministrarna inom OECD skulle träffas för I arbetet mot luftföroreningar och försurningar är det naturligtvis också mycket viktigt vad vi gör åt avfallsproblemen. Regeringen kommer att förelägga kommunerna att beträffande avfallshanteringen skall de skärpta regler för utsläpp som naturvårdsverket och energiverket har föreslagit gälla för både nya och äldre anläggningar, och det betyder att äldre anläggningar måste rustas upp. Men vi nöjer oss inte med det, utan vi kommer också att föreskriva att en satsning skall ske på utveckling av alternativ teknik beträffande förbränning av sopor. Naturligtvis måste vi också fortsätta efter linjen med noggrann källsortering. Det är inte sant att massaoch pappersindustrin inte kan ta emot mer papper. Jag hade en överläggning med företrädare för massaoch pappersindustrin i höstas för att diskutera olika miljöfrågor — både sådana som berör havsföroreningar och de frågor jag nu berört. Det besked jag fick var att man visst har tekniska möjligheter att ta emot mer papper, men man är inte sams i prisförhandlingarna. Det är i den diskussionen som man nu har försökt låt mig säga använda fel argument för att komma fram på genvägar. Herr talman! Vi kan — och det tror jag har framgått av mitt anförande hittills — långt ifrån vara nöjda med resultaten här hemma. Därför måste vårt arbete för att komma till rätta med våra egna luftföroreningar intensifieras. Jag är övertygad om att det är bara genom kraftfulla egna insatser som vi kan nå framgång i vårt internationella arbete. Samtidigt vet vi att vår egen miljö inte varaktigt kan förbättras om omvärlden förblir passiv. Därför är ett internationellt miljövårdsarbete nödvändigt både för vår egen skull och för våra medmänniskor. Arbetet inom ramen för konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar för att nå enighet om kraven att minska svavelutsläppen med 30 9; till 1993 ser äntligen ut att ge resultat. 21 stater har skrivit på protokollet. Men det är inte tillräckligt med en 30-procentig minskning. Vi måste höja målet vad gäller både svavelutsläppen och andra luftföroreningar. På svenskt initiativ arbetar en särskild arbetsgrupp sedan hösten 1985 med uppgift att utarbeta vetenskapliga och tekniska underlag för att minska kväveoxidutsläppen. Detta arbete har från svensk sida givits hög prioritet, och vi hoppas att ett avtal skall vara klart redan i höst. Vi arbetar på samma sätt mycket aktivt för att inom ramen för ozonkonventionen få till stånd ett särskilt avtal om minskat utsläpp av freoner. Också på detta område har det äntligen skett ett genombrott, inte minst tack vare de fakta som vi från svensk 36 sida har kunnat presentera. Vi hoppas därför på resultat under detta år. FN:s miljöstyrelse kommer att hålla sitt 14:e styrelsemöte i Nairobi i år. Mötet kommer att behandla frågor som ökenutbredningen, ozonskiktet och jordbrukets miljöpåverkan. Men den viktigaste frågan vid styrelsemötet kommer att vara frågan hur det internationella miljövårdsarbetet skall kunna förstärkas och effektiviseras. Flera förslag i den riktningen kommer då att framläggas, bl.a. Brundtlandkommissionens rapport om miljö och ekonomisk utveckling. Sverige spelade en avgörande roll vid kommissionens tillkomst 1983, eftersom vi såg den som ett viktigt led i ansträngningarna att driva på det internationella miljöarbetet. Just nu pågår, i samarbete med våra nordiska grannar, ett intensivt förberedelsearbete inför mötet i Nairobi. Vi kommer att göra allt för att det skall bli ett nytt genombrott för det praktiska och konkreta miljövårdsarbetet. Den svenska regeringen är självfallet också beredd att medverka till en uppföljning av Stockholmskonferensen 1972 — förutsatt att ett sådant möte verkligen kan ge konkreta resultat! Sverige har på olika sätt tagit initiativ inom Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, för att stärka miljösamarbetet mellan länderna i Europa och Nordamerika inom ECE:s miljökommitté. Inom ramen för detta arbete lade Sverige tillsammans med övriga nordiska länder i början av denna vecka fram förslag bl.a. om vidgade åtaganden beträffande gränsöverskridande luftföroreningar och skyddet av havsmiljön. Ett annat svenskt förslag syftar till att få till stånd ett avtal inom ramen för ozonkonventionen om minskat utsläpp av freoner. Jag fick precis innan jag gick upp i talarstolen en rapport om att hittills har arbetet den här veckan inom ESK i hög grad präglats av ett nytt och mycket större intresse för miljöfrågorna än tidigare. Naturligtvis lägger vi ner ett mycket omfattande arbete på det nordiska samarbetet. Det nordiska miljöministermötet i oktober var ett mycket viktigt möte, då flera förslag från svensk sida ledde till beslut om internationella initiativ, där vi nu befinner oss mitt uppe i ett aktivt arbete. Vi har också kontinuerliga kontakter med EG och EFTA enligt ett avtal från 1977. Det kommer att vara ett miljöministermöte i vår för att förbereda mötet med FN:s miljöstyrelse i juni. Jag vill säga att förutsättningen för vårt samarbete med EG och EFTA i de här frågorna är att vi skall driva på, inte att vi skall anpassa oss genom att sänka våra egna miljökrav. Om detta är regeringen fullständigt enig, och det pågår en systematisk genomgång i regeringskansliet för att säkerställa att så blir fallet. Som jag nämnt, driver vi också på i de internationella sammanhangen när det gäller trafikoch miljöfrågorna. I fråga om bilavgaserna fattade vi beslut på egen hand, när våra ansträngningar att få EG med oss hade misslyckats, men jag tror att det är väldigt viktigt att vi spelar en pådrivande roll fortsättningsvis. När det gäller föroreningarna av haven pågår nu ett lika intensivt arbete som i fråga om luftföroreningarna. Också här krävs både nationella och internationella insatser. Östersjöns sju strandstater samarbetar inom konventionen för skydd för Östersjöområdets marina miljö, den s.k. Helsingforskonventionen. En av de frågor där de nordiska miljöministrarna på svenskt initiativ fattade beslut i höstas var att vi skulle begära att 1988 års möte inom Helsingforskonventionen skall hållas på ministernivå för att driva på arbetet och få till stånd konkreta åtaganden från medlemmarna. Nu pågår ett intensivt arbete för att övervinna det motstånd mot detta krav som finns på många håll bland medlemsstaterna. Aktionsgruppen mot havsföroreningar, som regeringen tillsatte förra sommaren, håller samtidigt på att utarbeta ett konkret svenskt handlingsprogram för minskning av föroreningarna till havet. Det skall vara färdigt så att naturvårdsverket kan presentera sitt förslag någon gång under våren. En första preliminär upplaga i stencilform har utlovats i april. Som ett led i detta arbete sammanträffade jag för ett par veckor sedan med länsstyrelserna i samtliga kustlän och de inlandslän som bidrar till havsföroreningarna. Länsstyrelserna lämnade mycket ingående redovisningar av problemen och av sina förslag till åtgärder. Det framkom mycket klart att det krävs omfattande insatser inom såväl jordbruket som industrin, trafiken och de kommunala avloppssystemen. Jag hade ingående överläggningar redan i höstas med massa-, pappersoch skogsindustrin om de speciella miljöproblem som är knutna till den verksamheten. Det arbete som behöver genomföras längs hela vår kust har som bekant redan inletts i Laholmsbukten. Vi har också träffat överenskommelse med Norge och Danmark om gemensamma insatser för Västerhavet och Öresund. Naturligtvis är det initiativ vi har tagit inom ramen för Östersjökonventionen ett led i det arbetet. I höst kommer också Nordsjöstaterna att samlas i Storbritannien för en konferens om Nordsjöns marina miljö. Det finns en stor risk för att det bara blir en sorts vetenskapligt seminarium. Sverige verkar aktivt för att Nordsjökonferensen skall bli det tillfälle då också där görs konkreta åtaganden. Herr talman! Ett genomgående drag i vårt internationella arbete är just att vi försöker få till stånd bindande åtaganden och avtal mellan stater för att begränsa utsläpp och föroreningar. Det är då självfallet viktigt med ett enigt uppträdande från svensk och nordisk sida för att vi skall ha framgång i detta arbete. Vi bör alla i våra respektive partier verka över nationsgränserna för att underlätta det arbetet. Därför tycker jag att det är mycket hoppingivande att se det engagemang för miljön som samtliga partier i riksdagen i år ger uttryck för. För mig och för regeringen är det viktigare att ta vara på det som förenar oss än att peka ut de detaljer varigenom vi skulle kunna profilera oss mot varandra. Vi behöver den kraft och styrka som samlingen kring gränsöverskridande värderingar kan ge inför det svåra och tålamodsprövande arbete vi har framför oss — inte minst på det internationella planet. Till sist: Jag får många brev och träffar många människor som säger att miljöhoten ter sig så skrämmande och hotfulla att de känner sig maktlösa. De frågar: Är det lönt att försöka? Är det inte för sent? Inför den reaktionen har jag många gånger påmint om hur det var för dem som för 50 år sedan skulle börja bygga folkhemmet och utrota fattigdomen och nöden eller för dem som försöker sig på samma uppgift i Indien, Tanzania eller Nicaragua i dag. Visst kunde uppdraget förefalla dem hopplöst, men de vågade. Och visst förefaller människors ondska och dårskap ha ökat under de 50 år som gått sedan dess. Men låt oss för den skull inte glömma de många bevis som vi samtidigt sett för människans förmåga att ständigt på nytt återskapa det som har förstörts och bygga upp något nytt och bättre. Det borde lära oss att inte ge upp inför miljöhoten. Vi måste ta itu med dem med samma beslutsamhet, uthållighet och framtidstro som bar dem som utrotade fattigdomen och nöden i vårt land.

Herr talman! Först och främst skulle jag vilja instämma i den positiva syn som statsrådet Birgitta Dahl gav uttryck för i slutet av sitt anförande, nämligen att vi har möjligheter att bemästra problemen. Det gäller bara att ta vara på dem och med hjälp av teknik och övriga resurser vrida utvecklingen rätt. Jag tycker att vi på det området har givit en rad positiva förslag. Jag är också glad över det ökade internationella engagemang som statsrådet ger uttryck för. Jag tror att det är absolut nödvändigt. Med de resurser vi har verkar vi i den riktningen inom EDU, sammanslutningen av konservativa partier i Europa. Jag kan försäkra att vi har haft ganska hårda duster bl.a. med engelsmännen om att de självfallet borde gå med i 30-procentsklubben. Samtal och försök att övertyga är trots allt den möjlighet vi har. Statsrådet sade att vi hade kopierat budgetpropositionen. Jag tror mera på min beskrivning: Förslag som vi har lagt fram flera år i rad nämns i budgetpropositionen som områden där man kommer att lämna förslag. Det är i och för sig glädjande, men regeringen är trots allt en minoritetsregering, och jag har en viss förståelse för att man väntar och ser vad oppositionen har för olika detaljförslag innan man lägger fram sina egna. Jag hoppas emellertid att en hel del av våra konkreta förslag, t.ex. på förbränningsområdet, kommer att tas på allvar av regeringen, så att man skärper utsläppskraven när det gäller koleldning och när det gäller kväveoxider. Här föreslår vi en rad konkreta åtgärder, som man lätt kan se i våra motioner. När det gäller exploateringen av naturresurser tycker jag att regeringen på några punkter handlar tvärtemot vad den säger sig göra. När det gäller Gullhögsfloarna, en torvmosse i Härjedalen, går man emot naturvårdsintressena, och jag gav ett annat exempel i mitt anförande, Måkläppen utanför Falsterbo. Det gäller viktiga områden där man inte skall handla på det sättet.

Herr talman! Först till frågan om kopieringen av propositionen. Jag tackar miljöministern för det anslag för floraoch faunavård som föreslås i propositionen i år. Det gäller ett krav som folkpartiet drivit år efter år, fått avslag på och reserverat sig ensam för. Men det finns med i år. Man skulle ju tro att miljöministern ville ge oss beröm, men det blir inte beröm, utan motsatsen när hon säger att vi har plockat ur propositionen. Jag måste erkänna att jag tycker att propositionen är mager, och jag vill klart poängtera att vårt motionsarbete i princip var avslutat när vi fick ta del av budgethandlingarna. Men det är klart att vi stämmer av motionerna mot budgeten. Det är så det rent praktiskt går till. Men en sak är intressant, som miljöministern tar upp: det är så mycket som stämmer överens. Jag tror detta är riktigt i vissa avseenden. När man beskriver miljöhoten är vi överens. Men sedan kommer vi till nästa frågeställning: Hur skall vi klara dessa hot? Det är på den punkten vi inte är överens. Där har vi en rad konkreta förslag, men miljöministern säger: Detta kan jag inte svara på nu —-det pågår utredningar och det kommer i sinom tid. Detta besked har vi fått år efter år, och därför blir vi självfallet otåliga. Det finns många även i Birgitta Dahls egna led som håller med om att de förslag som hittills kommit på miljöområdet är ganska klena. Det har dock kommit en del propositionsförslag om detta, och jag har funderat på om folkpartiet gått emot något av dessa. Jag tror inte det är så. Jag tror att de flesta biträtts av alla partier. Visst har vi haft litet olika uppfattningar; många gånger har vi velat gå längre, men vi väntar på förslag. När det gäller avfallshanteringen — som jag skall få diskutera i en interpellationsdebatt med Birgitta Dahl och därför inte skall gå in på i dag — lyfte hon ändå litet förlåten. Varför skulle vi inte kunna få det besked som Bengt Westerberg ville ha av statsministern i går och som jag frågade om i dag: Kommer dessa förändringar i miljöskyddslagen att innebära att miljöskyddsavgift kan tas ut omedelbart, om kommun eller företag överskrider uppsatta värden? Som det nu är, är det en oerhört svår procedur att fastställa detta, och det är få som har kunnat ställas till ansvar. Det är viktigt att få detta besked. Vi vet att det är svårt med miljöarbetet. Vi vet att naturvårdens folk har sämre resurser än andra. Därför har vi begärt förstärkning av anslagen för dessa myndigheter. I alla diskussioner som vi för får vi höra att propparna är naturoch miljöfolket, som inte hinner med, medan andra har resurser. Då är det naturligt att ställa frågan: Kommer naturenheterna att få de resurser som de behöver för att kunna hänga med?
Herr talman! Miljöministern påstår sig inte delta i tävlingen eller debatten om vem som är bäst på miljöområdet, och därmed vill hon sopa undan all konkurrens genom att påstå att socialdemokraterna är bäst och att ingen skall påstå något annat — det är miljöministerns attityd. I nästa andetag medger hon dock att det finns mycket kvar att göra — efter fem regeringsår i följd! Därefter kommer litet småskäll på oppositionen som inte gjorde det som var ogjort redan 1976—82 då den hade regeringsmakten. Logiken i resonemanget är inte imponerande. Miljöministern tar fram kalkningsverksamheten och resurserna för den som exempel på någonting positivt. Då är det faktiskt ett klander mot regeringen att det på denna punkt finns en reservation på 97 milj.kr. Självfallet borde ett så angeläget arbete ha drivits i sådan takt att medlen = Prot. 1986/87:65 hade förbrukats. 5 februari 1987 Jag ställde fyra frågor i mitt anförande. Jag är medveten om att det kan vara svårt för statsrådet att hinna besvara dem i sitt huvudanförande, och därför vill jag upprepa dem för att hon skall kunna få en chansi nästa replik. Det gällde vårt förhållande till EG: Finns det risker för att vi väljer handelspolitiska fördelar före hälsooch miljökrav? Finns det något sakligt försvar för beslutet om kol i Värtan? Eftersom miljöministern här mycket korrekt tog upp bilismen som ett område som över hela bredden måste vidta åtgärder för att vi skall ha en ärlig chans att klara miljökraven, och eftersom vi är överens om detta, även om vi vill gå längre, vill jag fråga om regeringen anser det angeläget att ge den nya tekniken med vätesuperoxidblandningen en möjlighet eller inte. Den fjärde frågan handlade om RAN-ångdrivsystem. Jag är medveten om att man kanske inte klarar alla dessa frågor på en treminuters replik. Jag kan ställa en interpellation i någon av dessa frågor i fall miljöministern nu väljer bort den i dag. Självfallet ansluter vi i centern oss till den djupgående analys av miljöproblemens tyngd och vikt som miljöministern avslutade med. Vi ställer helt upp på ett seriöst arbete i den riktningen.
Herr talman! Jag tycker inte heller att man skall tävla om vem som är bäst, och jag tycker också att det är på sin plats att vara mycket ödmjuk inför dessa frågor. Då skall man inte heller tala om vem som kopierat vem, för det skulle vi verkligen kunna diskutera ganska länge. När det gäller tidigare socialdemokratiska regeringar är det klart att mycket har gjorts för ganska länge sedan. Jag bodde i Stockholm under 1940 och 50-talen. Då fångades det ingen lax under broarna här, och paratyfussommaren 1955 blev det decenniets väckarklocka. Sedan gjordes det mycket på vattenvårdsområdet, där vi blev ledande i världen. Det var mycket bra. Men för att nu kritisera socialdemokratin och dess regeringar litet från vänster vill jag bara framhålla att det därefter har funnits en period då dessa frågor inte prioriterats särskilt mycket. Detta gäller energifrågan, där vi under de senaste decennierna sett avskräckande ställningstaganden. Det har också gällt miljöfrågorna. Det är inte för ingenting som ni socialdemokrater fått beteckningen betongparti. Detta tycker jag också borde mana till en smula ödmjukhet också från energioch miljöministern. Vi känner alla till vilka problemen har varit, vilka diskussioner som har förts och vilka ställningstaganden som gjorts. Jag ville säga detta med anledning av inledningen i miljöministerns anförande nu sist. I När det gäller olika detaljfrågor som jag tog upp gläder det mig att man är beredd att ta itu med kväveoxiderna ifrån trafiken. Man vet ju att det är det stora problemet. Kommunikationsministern och övriga i regeringen kanske är beredda att ingripa med lagstiftning om begränsade hastigheter och andra åtgärder som behövs på detta område. Det är mycket bra om så sker, och jag 41 tolkar detta som att det är en sak som kan komma att inträffa, om vi skall uppnå de gränsvärden som vi har lovat och talat om under några år. Det är naturligtvis samma sak när det gäller avfallsfrågan. Det är ju briljant om tekniken finns i pappersbruken. Om tekniken och kapaciteten finns och det hela handlar om prisöverläggningar och om vem som skall betala vad kan regeringen inte sitta still, utan den måste ingripa. Ändå går insamlat papper till bränning. Det har man kunnat läsa i pressen under de senaste dagarna. Energioch miljöministern vet kanske bättre än jag vad som har hänt. Har det bränts något papper, eller skall det brännas, eller vad handlar det om? Är det fråga om priser och annat måste regeringen ingripa. Jag hoppas att Sverige kan vara pådrivande i EG. Men Sverige är en liten stat med åtta miljoner invånare, och vi kommer att bli utsatta för press. Jag tror att det är bra att vi har det klart för oss. Min taletid är nästan slut. Jag tycker att det är bra att man talar om havsföroreningar, konferenser, ministermöten, m.m., men vi måste komma fram till konkreta beslut.